Herr talman! Vägar och kommunikationer är något som berör alla. Säkert är det svårt att finna ett utskottsutlåtande där det under en punkt redovisas så många motioner som under den punkt som nu behandlas. Samtliga har avstyrkts av utskottets majoritet. Det går tydligen inte att ändra på något av vad Kungl. Maj:t föreslår. Jag har framhållit många gånger under senare år att vårt vägväsen har blivit illa tillgodosett och att vägarnas upprustning och underhåll inte följt med trafikutvecklingen. Sådan är situationen i Europas främsta billand! Vad som är föreslaget för nästa finansår och vad riksdagen i vanlig ordning kommer att besluta ger inga tecken på att här kommer att ske en förändring till det bättre. Nog får det anses vara rätt underligt att de enskilda människorna har råd att köpa bil men det allmänna inte har råd att bygga ut och underhålla vägarna. Ja, det allmänna har inte ens råd att på ett tillfredsställande sätt underhålla de vägar som blivit byggda i gångna tider. Om man ser på de inkomster staten har av bilismen, finner man att det inte har saknats pengar till vägväsendet under de många år då så litet har gjorts åt vägarna. Bara under nästa finansår överförs till budgetutjämningsfonden 783 miljoner kronor av bilskattemedlen. Sedan budgetåret 1964/65 har av bilskattemedel på detta sätt 2 å 3 miljarder kronor förts över till andra ändamål än vägarna.

Det beloppet har på kort tid gått vägväsendet förbi och inte använts på det sätt som det borde ha använts på. Man kan därför kanske inte riktigt dela den uppfattningen att det har fattats medel till att bygga ut vägarna på ett bättre sätt. Under de senaste sex å sju åren har inte skett någon förändring till det bättre. Det har varit stillestånd beträffande väganslagen, vilket har betytt en avsevärd försämring allteftersom inflationen har fortgått. De små höjningar som föreslås i år när det gäller väganslagen ger inte vägar med en högre standard och inte alls ett återtagande av den stora eftersläpningen i fråga om vägarnas utbyggnad och underhåll. Att i år det anslag som utgår i form av driftanslag — således det gamla underhållsanslaget — har ökat med några tiotal miljoner kronor beror inte bara på inflationen utan också på det förhål landet att när utbyggnaden sker på ett så sparsamt sätt så ökar behovet av driftbidrag, och det behovet måste på något sätt tillgodoses. När väganslagen i år föreslås uppräknade med 78 miljoner kronor så innebär detta en nedskärning totalt sett av anslagen med 260 miljoner kronor i förhållande till vad vägverket begärde i sina petita för att kunna genomföra planerna. Det ligger nära att ha den uppfattningen att först när alla andra behov har tillgodosetts, får vägverket vad som blir över, och därför blir vägväsendet så illa tillgodosett. Även om den vägplan som avlämnats år 1957 och som antogs av riksdagen år 1959 inte har haft någon nämnvärd betydelse har vi ändå gått och väntat på att Vägplan 70 skulle bli färdig. Denna vägplan har ju redan berörts i dagens debatt. Nu visar denna nya vägplan, såsom väntat var, att det behövs avsevärt större belopp än tidigare om vägbyggandet någorlunda skall kunna följa med utvecklingen. Här behövs 50 miljarder kronor i dagens värde fram till år 1985. Detta belopp är som sagt av en helt annan storleksordning än det som nu utgår. Det betyder mer än 3 miljarder kronor om året, medan det nu rör sig om cirka 2 miljarder. Någon gång måste de begångna synderna mot vägväsendet betalas, och här har vi tydligen räkningen. Nu har det visserligen inte varit tid att remissbehandla Vägplan 70. Först till nästa år skall den läggas fram i riksdagen. Men när man nu ser vart behoven i fråga om väganslagen pekar hade det varit mera riktigt att till viss del anpassa anslagen för nästa år till den nya Vägplan 70 än att pruta bort 260 miljoner kronor på vad vägverket har begärt. I den nya vägplanen har på samma sätt som i den av år 1957 uttalats — och det skall vi komma ihåg — att detta är en minimiplan och inte mer. Hur ofta talas det inte om vad bättre vägar betyder för trafiksäkerheten, men det har regeringen tydligen inget in tresse av. Hur nödvändigt är det inte när man talar om lokalisering av företag till olika bygder — såsom också har gjorts i denna debatt — att det finns goda vägförbindelser och kommunikationer. Ingalunda är det säkert att de områden där lokaliseringspolitiken vill sätta in sammanfaller med de områden som ligger utmed vägväsendets huvudleder. Talet om bättre vägar och trafiksäkrare vägar passar inte ihop med förslagen om väganslagens storlek. Vägverket minskar på den egna arbetskraften och på bilarnas antal. Allt går i riktning mot en minskad aktivitet. Det finns anledning fråga vad det blev av motorvägarna. Den vägplan som lämnades 1957 och antogs av riksdagen 1959 innehöll planer på att fram till 1975 skulie byggas 1800 kilometer motorväg. Här har byggts cirka 300 kilometer. Skulle man ta igen denna eftersläpning och bygga 200 å 300 kilometer om året skulle fram till 1975 vara kvar att bygga tio gånger så mycket per år som byggts hittills. Vad skulle inte detta komma att kosta! När järnvägarna byggdes här i lan det — vid den tidpunkten ansågs vårt land vara ett av Europas fattigaste länder — kunde man ändå skaffa fram och betala cirka en miljard kronor om året i den tidens penningvärde för att bygga järnvägarna. Nu, när vårt land anses vara ett av Europas rikaste länder, som har sluppit ifrån de två stora världskrigen på 1900-talet, har vi inte råd till så lönsamma investeringar som väginvesteringar. Regeringen kan inte få något högt betyg för vad den uträttat med de allmänna vägarna. Även i år redovisas under denna punkt om vägväsendet tre motioner som jag har avlämnat i denna kammare, och jag vill anföra några synpunkter beträffande dessa. Utöver de många dåliga och i vissa fall mer eller mindre förfallna vägar som byggts under gångna tider och som det allmänna inte har råd att un Anslagen till vägväsendet derhålla på ett hyfsat sätt har vi fått vägsaltet i städer och samhällen och ute på våra större trafikleder. Hos bilisterna och hos allmänheten råder en ovanligt stark opinion emot detta saltelände. Tidningspressen har visat en viss aktivitet i saltningsepidemin. Tidningen Göteborgs-Posten ordnade bland sina läsare en omröstning om huruvida de ville ha saltning eller inte. Denna omröstning gav resultatet att 29450 röstade mot saltningen och 238 önskade behålla den. Borås Tidning riktade i januari en förfrågan till 16 bilister som gällde vad de tyckte om vägsaltet. Av dessa 16 var det bara en som ville ha det kvar. De övriga ville ha bort vägsaltet och fördömde det i mycket starka ordalag. Någon av dessa 16 uttalade att lagen föreskriver att bilarna skall vara i trafikvärdigt skick men att den bestämmelsen motarbetades av väghållarna på ett effektivt sätt. Ett enda möte på en hårdsaltad väg kan innebära att både vindrutan och strålkastarna blir helt mörklagda. Bilisterna kör, enligt min mening, hellre på en litet mer isig men torr väg än på saltväg. Bilisterna vill inte vara med om att mista sikten på dagen och ljuset på natten genom att få vindrutan, strålkastarna och hela bilen nedsmetade med den eländiga saltsmörjan. Saltets frätande inverkan på bilen är också enligt min åsikt mycket otäck. Det finns ingen statistik över för hur många hundratal miljoner staten förstör lackering, plåt och annat i bilarna, men ett är säkert, nämligen att det rör sig om mycket stora belopp. Det verkar både löjligt och dumt när vägverkets representanter hävdar att saltet inte har någon frätande inverkan på bilarna. Saltet har även en frätande inverkan på skodon, kläder och mattor när det släpas in i affärslokaler och andra utrymmen. Framtiden kommer att utvisa vad som kommer att inträffa på många platser med växtligheten vid sidan om vägen och med grundvattnet när det samlats tillräcklig mängd salt i jorden. Då kommer kanske även naturvårdsverket att ändra sin uppfattning. Jag tror att vägmyndigheterna inser bekymren och skadeverkningarna av vägsaltet, men trots detta fortsätter användningen av detta elände. Var finns de utredningar som visar att saltet inte försämrar trafiksäkerheten och ej medför några risker för trafikanterna utöver vad som är vanligt på normalt plogad och grusad vinterväg? Var finns någon utredning som visar hur många olyckor som inträffat på grund av den mörka och med asfalt blandade otäcka snömodden? Även i år har jag föreslagit att de vägar som är upptagna under rubriken ”Övriga länsvägar” skall få mera del av även de små väganslagen. Den samhällsekonomiska lönsamheten skall vara avgörande för var vägarna skall byggas, var vägpengarna lämnar den största förräntningen, det har vi fått höra många gånger. Visst måste det byggas vägar omkring och mellan tätorterna, men andra delar av landet får inte glömmas bort. När det talas om regionalpolitik vid olika tillfällen måste man göra klart för sig vad väginvesteringarna betyder i detta sammanhang. Här har skett en förskjutning när det gäller fördelningen av vägmedlen från länsvägarna till riksvägarna. På många platser och kommuner ute i landsbygdsområdena ökar oron, inte minst med tanke på de blivande storkommunerna och deras centralorter, för att de skall bli helt bortglömda när det gäller någon förbättring av de allmänna vägarna. Jag noterar därför med stor tillfredsställelse att så många ledamöter i utskottet tagit upp just dessa frågor i reservationen, och jag är tacksam för de uttalanden som redan gjorts i denna debatt till förmån för länsvägarna. Även i år har jag framfört förslag att en allmän undersökning borde ske av de allmänna vägarna. Och utskottet er känner att kännedom om vägarnas standard tillsammans med prognoser om trafiken och transporternas utveckling bildar det viktigaste underlaget för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att tillgodose trafikens krav på nöjaktig framkomlighet. Det har gjorts tillfredsställande undersökningar om riksvägarna och de genomgående länsvägarna, som har en längd av cirka 26 000 kilometer. Men på den återstående delen av länsvägarna med en längd av cirka 70 000 kilometer har någon totalinventering inte blivit genomförd. Utskottet nämner att ungefär en tredjedel av den återstående delen av länsvägarna, cirka 28 000 kilometer eller omkring 38 procent, blivit undersökt genom ett enklare förfarande. Men denna undersökning är enligt min mening till stor del betydelselös, emedan i denna undersökning inte finns angivet vilka vägar som blivit undersökta. När man inte har undersökt alla allmänna vägar och inte har kunnat ange vilka vägar som blivit undersökta, så kan jag inte ändra min uppfattning att det har hänt så litet på detta område. Tillståndet är sådant med tusentals mil övriga länsvägar att det inte passar att komma med en offentlig och samlad redovisning härom. Det föreligger ett så starkt behov av utbyggnad av våra större och mindre trafikleder att jag tror att det helt enkelt inte är möjligt att få ett modernt trafikväsen om man så hårt skall hålla fast vid direktfinansieringen och samtidigt vara så angelägen att få över mesta möjliga av bilskattemedlen direkt in i statskassan, att användas till andra ändamål. Vad vi behöver, och som redan förekommer i andra länder, är avgiftsbelagda vägar och trafikleder. Herr talman! Jag ber att få instämma i de yrkanden som redan har framställts av herr Strandberg.

Herr talman! Om vägar kan man tydligen prata hur mycket som helst, och det har åtskilliga gjort. Mycket har ju redan sagts i denna debatt som visar att meningarna är delade beträffande anslagen till vägar. Man får räkna med att så länge som trafiken ökar kommer vi att år efter år få debattera väganslagen och vägarnas utseende. Till det utlåtande som nu behandlas har fogats en rad reservationer. Själv är jag med på två av dessa. De syftar till att något omfördela väganslagen. Vi reservanter yrkar inte på någon ökning av anslagen till vägarna i stort utan endast att fördelningen skall vara en annan än som har förordats. Vad vi vill framgår ju klart och tydligt av reservationen. Jag anser det alltså tämligen överflödigt att förlänga debatten med att här upprepa och kommentera vad som sagts i reservationerna. Jag nöjer mig därför, herr talman. med att yrka bifall till de vid punkten avgivna reservationerna 2 b och 3.

Herr talman! Finansministern liksom också industriministern har vid många tillfällen erkänt det svenska näringslivets oerhörda betydelse och framhållit att det måste bedrivas med högsta möjliga effektivitet. Det är därför så mycket mera förvånande att man inte har insett att kommunikationerna är oundgängligen nödvändiga för att få ett effektivt näringsliv. Men när det gäller denna för näringslivet viktiga del visar man inte något särskilt intresse, utan man har gett mycket otillräckliga anslag till vägväsendet. Det har redan så vältaligt vittnats om de brister som finns i vårt vägväsende att jag inte behöver ytterligare understryka de svaga punkterna där. Företrädarna för regeringen hänvisar ofta till bristen på medel, och denna brist skulle vara orsaken till att vi inte får mera till vägarna. Men det är klart att det är en felaktigt planerad ekonomisk politik som orsakar bristen på medel till vägväsendet. Regeringens ekonomiska planering har varit Anslagen till vägväsendet mycket svag. Man har varit föga förutseende och över huvud taget inte drivit en ekonomisk politik som gett resurser till näringslivet. I det sammanhanget kommer naturligtvis också vägväsendet in. Som en sammanfattning av vad som har skett på detta område skall jag visa på en sak. Meningen var väl att automobilskattemedlen skulle användas till vägväsendet. I år ser vi att det totala belopp som skall täckas av automobilskattemedel skulle uppgå till 2 450 miljoner kronor. I förhållande till innevarande budgetår innebär det visserligen en ökning med 12 miljoner kronor, men prisstegringarna gör ju att anslaget i själva verket inte har ökat utan i stället minskat. Nu beräknar man inkomsterna av automobilskattemedel till 3 233 miljoner kronor, och då skulle överskottet på vägväsendets specialbudget, som den 30 juni 1969 var 1270 miljoner, under detta budgetår komma att öka med inte mindre än 783 miljoner kronor. Det är medel som således egentligen skulle ha tillförts vägväsendet men som inte kommer vägarna till del. Därmed uppgår vägväsendets specialbudget — automobilskattefonden — till den rätt fantastiska summan 2053 miljoner kronor. Jag trodde att kommunikationsministern skulle ha varit närvarande i dag. I så fall skulle jag gärna ha velat fråga honom om det är meningen att dessa pengar, som fortfarande står i automobilskattefonden, skall användas till vägarna. Men jag kan ju framställa frågan till den företrädare för utskottet från socialdemokratiskt håll som jag förmodar kommer att tala senare. Skall dessa pengar användas till vägväsendet, eller vad skall det bli av de två miljarder kronor som nu finns reserverade? Det mycket stora antal motioner som väckts i detta sammanhang visar det missnöje och den oro för framtiden som råder. Ovanligt många talare har anmält sig till denna debatt, och det är en berättigad kritik som framförts av de talare som hittills haft ordet. De föreliggande reservationerna har tyvärr inte så mycket lett till konkreta förslag från vissa av dem som talat här. Vi har emellertid reservationen 1, som är en gemensam framställning från folkpartiet och centern. Där yrkar vi konkret på större anslag. Det gäller ytterligare 12,4 miljoner kronor till drift av statliga vägar och avser ett förstärkt vägunderhåll. Det är på detta sätt man med begränsade medel snabbast kan komma fram till att få förbättrade vägar. Det är förvånande att inte ens dessa 12,4 miljoner har accepterats, inte heller av moderata samlingspartiet vars representanter talat så varmt för bättre vägar. Från centerns sida har vi emellertid gått ännu längre. Vi har försökt att få fram lite mera pengar och har till byggandet av statliga vägar yrkat på en ökning till 24,5 miljoner kronor. Men den som vill arbeta för bättre vägar har ju knappast mer än detta att rösta på för att verkligen få fram mera pengar utöver de medel som Kungl. Maj:t föreslagit. Den kanske mest betydelsefulla reservationen är dock nr 4. Den gäller en ackumulerad eftersläpning av vägbyggnad och vägunderhåll samt minskningen i fråga om byggandet av länsvägar. Har man nu eftersatt vägväsendet under lång tid vore det av allra största vikt att man försökte att i framtiden se till att vi kunde någorlunda hinna ifatt och nå de mål som vi ursprungligen haft. Det har rått mycket stor oro beträffande länsvägarna. Varje län omvittnar hur stor minskningen skall bli under de närmaste åren. Det missnöje och den oro som yppats här i dag och ute i bygderna är fullt berättigade. Vi har i reservationen 53 hänvisat till att det vid fastställandet av riktlinjerna för trafikpolitiken år 1963 fastslogs att alla delar av landet skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning. I detta utlåtande låg också en anvisning beträffande vägpolitikens utformning. Vi menar att vi därmed tagit upp de önskemål som Detta är några av de punkter där jag vill yrka bifall till reservationerna, herr talman. Det gäller reservationen 1, reservationen 2 a, reservationen 4 och reservationen 5. Dessutom finns en reservation nr 6 från moderata samlingspartiet angående vägväsendets framtida finansiering. Där har man återigen fört fram tanken på låneoch avgiftsfinansiering. Men man behöver ju bara hänvisa till att det finns över två miljarder kronor i automobilskattefonden. Det är alltså inte på det området som svårigheterna ligger, ty skulle vi använda dessa medel fanns det goda resurser att till att börja med göra något. Om vi låter bli att avsätta 783 miljoner kronor i år till bilskattefonden, såsom föreslås för nästa budgetår, så skulle det bli en avsevärd förbättring. Det är alltså inte brist på medel som är det väsentliga hindret för vägbyggandet, utan det är regeringens dåliga ekonomiska planering som gör att man inte avsätter tillräckliga resurser till vägarna. Vi når inte bättre resultat genom en avgiftsoch lånefinansiering. Jag har noga lyssnat till vad herrar Strandberg och Sveningsson sagt om vägväsendets ofullständighet. Jag kan instämma i det mesta, deras anmärkningar är fullt befogade. Deras förslag till lösning finner jag emellertid inte leder till några egentliga resultat. Därför ber jag, herr talman, att på den punkten få yrka bifall till utskottets hemställan. Det är klart att om regeringen försöker reparera sin dåliga planering genom en avgiftsoch lånefinansiering så kanske man får dra den något paradoxala slutsatsen att herrar Strandberg och Sveningsson försöker hjälpa regeringen att rätta till dess dåliga planering. Den kunde ju rättas till på annat sätt. Den reservation som herr Birger Andersson talade för går inte alls ut på att anvisa pengar till att förbättra vägarna utan bara på att flytta om pengar. Man vill ta 50 miljoner kronor från anslaget till storstadsregionerna och i stället använda dem till länsvägarna. Det är förvånande att de som ligger bakom denna reservation inte har tagit kontakt med sina partivänner i avdelningen utan helt plötsligt på statsutskottets sammanträde presenterar en reservation. Jag vill erinra om vad vägverket anser om denna sak. I Vägplan 70 visar man på att av den totala fordonsökningen 1970—1985 kommer inte mindre än 44 procent att falla på storstadsregionerna. Det är en siffra som bör uppmärksammas när man ger anslag. I vägverkets petita 1970/71 framhålles att den nuvarande nivån på medelstilldelningen ger ett starkt begränsat utrymme för ett systematiskt genomförande av trafikledsplanernas intentioner inom överskådlig tid. Konsekvenserna härav måste bli att trafikledsbyggandet och även statsbidragsgivningen till detta begränsas till enbart huvudtrafikleder och inte kommer att kunna hålla takten med trafikoch <bebyggelseutvecklingen, med åtföljande försämring av framkomlighet och trafiksäkerhet. Behovet för detta ändamål beräknas till över 700 miljoner kronor. Vägverket tog upp ett belopp på 370 miljoner kropor, Kungl. Maj:t prutade ned det till 331 miljoner kronor och nu vill motionärerna pruta ned det med ytterligare 50 miljoner kronor. Om deras förslag bifölls skulle det bli 20 miljoner kronor mindre än förra året till storstadsregionernas vägbyggande. Det parti som herr Birger Andersson företräder vill ibland beskylla centerpartiet för storstadsfientlighet, men i detta fall har vi verkligen inte kunnat acceptera det arrangemang som reservanterna föreslår. Jag ber, herr talman, att på den punkten få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag skulle kanske tillägga att herr Birger Andersson och hans medreservanter borde beakta att om vi ger en ytterligt otillräcklig medelstilldelning till storstadsområdena går det helt enkelt inte att klara trafiken där, utan man blir tvingad att bygga vissa trafikleder med kommunala medel. Följden därav blir en höjd kommunalskatt. Herr Birger Andersson och övriga reservanter bör tänka på att man då delvis lägger vägutgifterna på låginkomsttagarna, eftersom kommunalskatten inte är progressiv. Herrar reservanter bör alltså tänka på vad deras förslag leder till. Därmed har jag, herr talman, berört motionerna och reservationerna men vill sluta mitt anförande med att ännu en gång betona den stora betydelsen av att vi får ett förbättrat vägnät, vilket givetvis regeringen till största delen har ansvaret för. Regeringens ansvar diskuterades under debatten i går, och jag vill säga att när det gäller vägar och även i andra avseenden tar vi vår del av ansvaret i de fall då vi varit med om att fatta besluten. Men när vi ständigt för fram krav på att man mera bör beakta vägväsendets behov men detta inte beaktats utan regeringen i det fallet fört en mycket svag vägpolitik, då tar vi inte något ansvar.

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord till den ärade vice ordföranden i statsutskottets fjärde avdelning, herr Bengtson. Det är nog en riktig siffra som herr Bengtson kommit fram till, att det numera skulle finnas 2053 miljoner kronor i bilskattefonden. Men inför det resonemang som herr Bengtson sedan för, när han vill polemisera mot oss rörande den framtida finansieringen av vägväsendet, stegrar jag mig något. Herr Bengtson säger att det inte råder någon brist på medel. Nej, men jag skulle tro att kommunikationsministern erkänner att om man öppnar riksbankens kassafack, så ligger inte dessa 2053 miljoner där — det känner herr Bengtson själv till som riksbanksfullmäktig. Där ligger kanske bara ett papper. Jag har lånat de pengarna, säger kanske finansministern, till helt andra saker. Om vi för det resonemanget vidare, kommer vi in på totalbudgeten, som ju ändå påverkas i detta sammanhang. Sedan tycker jag att det är anmärkningsvärt att herr Bengtson talar om alt vi från moderata samlingspartiet skulle vilja hjälpa regeringen att rätta till de förhållanden som uppstått genom regeringens vägpolitik. Men, herr Bengtson, jag har ingenting emot att hjälpa till. Och jag hoppas verkligen att man från centerpartiets och från alla andra partiers sida vill hjälpa till om vi hamnat i en situation, som vi på många håll är missnöjda med. Jag lovar absolut kommunikationsministern mitt stöd och min medverkan, Om han sedan vill följa mina intentioner, det blir ju hans och regeringens sak att bedöma. Men, herr Bengtson, vi har i statsutskottets fjärde avdelning varit ute och rest och tittat på vägnäten. Vi har besökt Västtyskland, Frankrike, Italien, England och senast Japan föregående höst. I alla de länder vi besökt har man konstaterat nödvändigheten av att på ett helt annat sätt än vi här hemma gripa sig an med utbyggnaden av sina vägar. I alla dessa länder har man kommit underfund med att den metod som snabbast leder till målet är en lånefinansieringsprincip och en avgiftsfinansieringsprincip. Nu föreslår jag att herr Bengtson och jag arbetar vidare i statsutskottets fjärde avdelning och att vi nästa gång åker till broderlandet Norge, så att vi även får studera ett skandinaviskt land där man tillämpar en avgiftspolitik på trafiksidan.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att de tvåtusen miljonerna inte ligger i riksbanken, utan det är så, som finansministern sagt någon gång, att varenda krona är ute och vandrar och används till bostadsändamål med mera sådant. Det är dock klart att det är regeringens uppgift att planera för kommande år. Om man verkligen anser det viktigt med väginvesteringar, får man naturligtvis i en budget på 45 miljarder kronor planera in större resurser för vägbyggandet. De tvåtusen miljonerna finns ju i varje fall formellt till reds att ta fram, om regeringen verkligen vill. Hjälpa regeringen kan vi också göra, men jag trodde inte att moderata samlingspartiet ville hjälpa regeringen på det sättet att regeringen skulle komma ur sin obehagliga knipa genom att låna pengar till vägväsendet i stället för att göra en bättre planering. Vi vill gärna hjälpa regeringen, men på ett sådant sätt att man disponerar vårt lands tillgängliga resurser annorlunda, så att man också får större resurser för vägväsendets del.

Herr talman! Vi har i alla fall försökt att visa på någon metod. Jag skulle i stället vilja rikta frågan åt ett annat håll, både till herr kommunikationsministern och till herr Torsten Bengtson. Vilka metoder har ni att rekommendera för att över huvud taget få till stånd en annan vägpolitik? Det är detta frågan rör sig kring. Om den framtida finansieringsprincipen har vi sagt: Låt oss ta itu med detta förutsättningslöst — observera förutsättningslöst — och undersöka vilka metoder man kan använda sig av. Som jag tidigare sade har man gjort det på många andra ställen i världen, och där har man också lyckats lösa problematiken. Herr talman! Det finns inget annat parti än moderata samlingspartiet som har visat några nya vägar till nya vägar!

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 6 behandlas motioner avlämnade under den allmänna motionstiden, avseende under kommunikationsdepartementet hörande verksamhetsområden. medförde att vägoch brobyggnadsprojekt, intagna i ordinarie femårsplaner, överföres från ordinarie arbeten till beredskapsarbeten. På så sätt sänkes de ordinarie vägbyggnadsanslagen i vederbörande län. Beredskapsarbetena avses vara ett komplement för att skapa nya arbetstillfällen i de sysselsättningssvaga regionerna. Med detta förfarande uppnås inte det avsedda resultatet. Samma arbete ger ju icke fler arbetstillfällen i avfolkningslänen om anslaget överflyttas från ordinarie arbete till beredskapsarbete. Huvudmålet ökad sysselsättning genom beredskapsarbete har inte uppnåtts med ett sådant förfarande. Utskottet avstyrker bifall till motionerna under erinran om de omfattande vägutbyggnader med beredskapsmedel som under senare år skett framför allt inom Norrlandslänen. Detta har aldrig ifrågasatts, utan vad det här gäller är överflyttning av medel från länens ordinarie vägplan till beredskapsarbete. Resultatet blir, att dessa ordinarie medel överflyttas till vägbyggandet i tätortsregionerna utan att därmed ökade arbetsmöjligheter skapas i de sysselsättningssvaga länen. I fyrpartimotionerna I: 724 och II: 834 hemställes att riksdagen vid tilldelningen av medel för byggande av länsvägar uttalar att ökad hänsyn tages till det alltjämt kvarstående behovet av nybyggnad av ödebygdsvägar. Anslagen till ödebygdsvägar har särskild betydelse för sådana bygder i fjälltrakterna vilkas bestånd är beroende av turistnäringens uppehållande och utveckling. Vägarna till dessa bygder är ofta mycket bristfälliga, och det är inte ovanligt att de under högsäsongen på vårvintern blir praktiskt taget ofarbara till följd av ska dor genom snösmältning och tjällossning. På grund av sådana trafiksvårigheter och de avbräck som därigenom vållas turistnäringen framstår i många fall en vägombyggnad som ett livsvillkor för den berörda bygden. Slopandet av flerårsplanen för ödebygdsvägar, såsom vägverket förutsatt, innebär att vägbehov av denna art måste tillgodoses över anslaget till länsvägar. Inom det stora konkurrensområde som detta anslag omfattar måste vid en angelägenhetsgradering på trafikekonomisk basis ifrågavarande behov komma långt ner, eftersom de avser vägar som under större delen av året är svagt trafikerade, varför ombyggnad av dem mera sällan är lönsam från nyssnämnd synpunkt. Vid behandlingen i statsverkspropositionen till 1954 års riksdag anförde föredragande departementschefen att han med hänsyn till de speciella intressen ödebygdsvägarna tillgodoser inte kunde biträda ett av dåvarande vägoch vattenbyggnadsstyrelsen framlagt förslag om slopande av denna vägkategori. Vederbörande utskott intog samma ståndpunkt i frågan som departementschefen. Till detta kan också anföras, att i väglagen fortfarande finns begreppet ödebygdsväg. Utskottet anför i utlåtandet, att det föreslagna avskaffandet av begreppet ödebygdsvägar inte i och för sig medför någon minskning av anslagsmedlen för därmed avsedda ändamål, då de i fortsättningen avses skola tillgodoses med medel från länsvägsanslaget. Möjligheterna till en sådan medelstilldelning torde, som tidigare sagts, vara ytterligt små i föreliggande konkurrens med länsvägarna. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 140 och II: 159 samt I: 724 och II: 834.

Herr talman! De föregående talarna har mycket uppehållit sig vid trafikens enorma utveckling och de ökade krav på statliga insatser som därav följer — detta kan ju inte gärna någon människa vara okunnig om. Det är uppenbart så att trafikutvecklingen kvantitativt och tekniskt måste mötas med långsiktig planering, och en sådan presenterades också i fjol. Oavsett hur remissbehandlingen av Vägplan 1970 utfaller och vad som sedan kommer att föreläggas riksdagen, torde framdeles inte mindre än nu en hård angelägenhetsoch lönsamhetsgradering bli ofrånkomlig som en arbetshypotes för en realistisk vägpolitik. Samhällsaktiviteternas mångfald kommer att kräva solidariska ansträngningar för att lösa också trafikens problem ur helhetens synvinkel och inordna detta under det utrymme som samhällsekonomin medger. År 1969 reviderades flerårsplanerna för det statliga vägbyggandet och fördelningsplanen för statens bidragsgivning till väghållare för perioden 1970— 1974. Dessa planer bygger på långtidsplanen, där vägbehoven bedömdes på ett likartat sätt över hela landet, med undantag för storstadsområdena, vars i särklass stora trafikintensitet motiverade andra bedömningsgrunder. Totalt begär vägverket 2223 000 000 kronor. Departementschefen förordar 1973 900 000. Utskottsmajoriteten kan inte finna att 10 procents prutning på anslagen är alarmerande. Det tyckte för övrigt inte heller generaldirektör Vahlberg, när han var uppe på avdelningen och föredrog petitan. Han underströk också att det inte finns någon principiell meningsmotsättning mellan departementet och vägverket rörande vägpolitiken. Prutningen är inte heller sensationell på något sätt. Den är ungefär densamma som beträffande alla andra verk. Trots prutningen innebär Kungl. Maj:ts förslag en anslagsuppräkning Vägverket skall naturligtvis redovisa behoven och presentera sin prioritering och sina därpå grundade äskanden. Regering och riksdag har att göra sin bedömning, och den är av en helt annan innebörd. Det är en avvägning mellan totalresurserna — och dem kan man verkligen inte se som en slitstark resår — och alla de hundra och ett anslagskrav som ställs på staten. Bland dem finns åtskilliga andra viktiga ting än vägar. Herr Sveningsson beklagade att Sverige, som är det främsta billandet i Europa, har så dåliga vägar. För det första är det en stor överdrift, och för det andra kan genmälas att i vårt land har vi haft intresse inte bara för vägar utan också för människor, vilket man kanske inte i lika stor utsträckning har haft på alla andra håll. Vi har den kaka som vi gemensamt har skrapat ihop att rätta oss efter. Utskottsmajoriteten utgår tryggt ifrån att kommunikationsministern har försökt få och också har fått den största möjliga biten för de för vår tillvaro betydelsefulla uppgifter som han har att svara för. Det byggs vägar, trots vad herrarna säger, för mycket pengar här i landet. 1963—1967 investerades 2,8 miljarder kronor. För 1969 beräknas 1,2 miljarder och för 1970 lika mycket. Till detta kommer också beredskapspengar, för åren 1964—1968 i runt tal en miljard och 1969 och 1970 respektive 217 och 159 miljoner. Varje vägkilometer som byggts i vägverkets eller arbetsmarknadsverkets regi med beredskapsmedel är väl inte mindre värd än om kostnaderna hade bestridits av ordinarie vägpengar? Beredskapsvägarbetena har utförts i olika delar av landet, men Norrland har fått merparten. Det har talats om Vägplan 1970 och angivits ett belopp på 50 miljarder som det var fråga om att investera i vägar under perioden mellan 1970 och 1985. Man kan tillåta sig att tvivla på om det skall vara möjligt med en sådan enorm satsning på vägar. Det skulle, såvitt jag förstår, förutsätta en betydande åtstramning på andra håll, där behoven inte kan negligeras och där opinionstrycket också är starkt. Vägverket föreslår nu för byggande av statliga vägar 803 miljoner kronor. Departementschefen föreslår 683,9 miljoner kronor för nästa år, alltså lika mycket som för innevarande år. Det var en hög nivå då, det är det nu också. Departementschefen vill ha en förskjutning av pengarna till trafikleder och genomgående länsvägar. Det finns många önskemål om vägpengar. Vi kan väl allesammans tycka att det vore underbart, om vi hade mera pengar. Jag förmodar att kommunikationsministern inte skulle ha någonting emot om det regnade pengar uppifrån, men det gör det nu tyvärr inte. Många önskemål har också framförts här i dag, men det är omöjligt för ett utskott att i detalj pröva olika anslags fördelningar. Bakom de flerårsoch fördelningsplaner som finns ligger ett mycket omfattande arbete i samråd med kommunala och regionala myndigheter. Endast tre länsstyrelser av samtliga har anmält en avvikande mening. Departementschefen står bakom de nu angivna planerna. I en centerpartioch folkpartimotion begärs en ytterligare ökning med 24,5 miljoner kronor till anslagsposten Byggande av statliga vägar, att huvudsakligen gå till länsvägarna. De relationsargument beträffande trafikökningen å ena sidan och anslagstilldelningen under senare år å andra sidan som har anförts i den bakomliggande motionen ger enligt min mening inte en riktigt rättvisande bild av trafikläget på länsvägarna. Varje färdigställt vägbygge liksom alla utförda förstärkningsoch standardiseringsförbättringar måste väl ändå betyda att en kapacitetsmarginal tillförs vägsystemet. Det faktum att huvudvägnätet i stort sett redan nu består av belagda vägar bör väl också, så vitt jag kan begripa, innebära att av tillgängliga medel inom oförändrade anslagsramar en större andel än tidigare har kunnat och kan användas till standardiseringsförbättringar på ett ökat antal vägkilometer, således en ökning av produktiviteten. Statsanslaget till byggande av enskilda vägar har fått en miljon kronor mera och upptas med 23,4 miljoner kronor. Anslagsposten Statsbidrag till statsbidragsberättigade kommunala gator och vägar räknar departementschefen i år upp med 30 miljoner kronor, alltså lika mycket som i fjol. Höjningen är i första hand avsedd att tillgodose storstadsområdena. I en reservation av herr Birger Andersson m.fl. är man mycket missnöjd med angivandet av en sådan tyngdpunkt. Med utvecklande av regionalpolitiska argument siktar reservationen till, som har sagts förut, att minska anslaget för 1971—1974 till kommunala gator och vägar med 200 miljoner kronor att uteslutande drabba Göteborgsoch Stockholmsområdena. I konsekvens härmed begärs att för 1971 femtio miljoner kronor från detta anslag omfördelas till anslaget Byggande av statliga vägar. Konkret innebär detta, såsom herr Torsten Bengtson påpekade, att man inte bara tar bort de 30 miljoner kronor som vi har fått i påslag utan även ytterligare 20 miljoner kronor. Jag har förut nämnt det arbete som ligger bakom flerårsoch fördelningsplanerna.

Vägverket lever ju inte isolerat. Det utför inte sitt planeringsarbete opåverkat av debatt, ut redningar och centrala intentioner. Ännu mindre kan man göra gällande att departementschefen skulle ha glömt att ta hänsyn till regionalpolitiken när han godkände planerna. Förslaget om transportstöd i anslutning till inrikesministerns proposition om regionalpolitiken är ett belägg för motsatsen. Vägverket har givetvis att bestämma sina insatser för år 1971 och de närmaste åren utifrån den trafiksituation som råder i dag och inte utifrån en tänkt och önskad annan fördelning av befolkning och näringsliv någon gång längre fram. Urbaniseringen må man beklaga, men den fortsätter ju, och drivkraften är inte helt entydig. I Stockholmsområdet finns 1,4 miljoner människor. Vi ökade år 1969 med 20 000. Sedan år 1960 har 169 000 människor, eller 35 procent av folkökningen, hamnat i denna region. I Länsplan 67 uttalades från regeringshåll att samhällsplaneringen inom detta område inte borde understiga prognos nr 2, d.v.s, en planering för 1,8 miljoner människor, och det kräver naturligtvis mera vägpengar. Det bedrivs verkligen ingen propaganda för att folk skall flytta till Stockholmsområdet — tvärtom. Att välja var man vill bo är ju en rätt som vi har här i landet. Jag är personligen övertygad om att det ur en hel rad olika synpunkter vore mycket gagneligt om folkströmmen kunde vändas från tätorterna, och jag önskar framgång för alla rimliga strävanden i den vägen. Men att tro att en sådan effekt skulle kunna uppnås genom att åstadkomma ett slags trafikkaos i storstadsområdena är helt orimligt. Det är cyniskt, och det är naturligtvis som en filosofi politiskt omöjligt. Med ett bifall till reservationen skulle vi få kaotiska förhållanden i den redan hart när olidliga trafiksituation, som råder i nämnda båda storstadsområden. Följden skulle bli att nya arbeten inte kunde igångsättas, att pågåen de arbeten finge avbrytas och att hela trafikplaneringen skulle brytas sönder. Stockholm ligger som bekant på en massa öar — det är inte vi utan våra förfäder som valt platsen. Det betyder att vi har en massa besvärliga flaskhalsar. Genom den oerhörda trafikintensitet som folkökningen innebär och som förstärks av att den inre stadskärnan utglesats med större och till ytan mera utbredda ytterområden som följd har vi fått mycket stora trafikstockningar, till vilket också en ökad pendling har bidragit. Allt detta framtvingar i dessa områden trafiklösningar som är komplicerade och dyrbara — det kan inte hjälpas. Det är oundgängligen nödvändigt att trafiklederna dimensioneras för att kunna svälja trafiktopparna och att en konsekvent satsning sker på att ordna den kollektiva trafiken. Det är också vad man gör. Den kollektiva trafiken prioriteras på bekostnad av den individuella. År 1965 fick vi statsbidrag till tunnelbanorna. Några särskilda pengar går inte till detta ändamål, utan man fick helt enkelt en alternativ möjlighet att inom en normal kostnadsram välja det lämpligaste användningssättet. Gator och tunnelbanor prioriteras tillsammans och angelägenhetsgraderas på vanligt sätt. Tillåt mig att säga några saker till när jag är inne på detta område. Det talas om att det är så dyrt att bygga i storstäderna. Det är det visst. Men vi får också vara med och betala det. Detta belyser följande siffror: gatuinvesteringarna under tiden 1968—1972 fördelas så att per invånare betalas av storstäderna 189 kronor, av övriga väghållare 83—105 kronor och av kommunala icke väghållare 44—61 kronor. Man skall i detta sammanhang lägga märke till att bostäderna byggs i Storstockholms ytterområden — Stockholm har egentligen ingen mark att bygga några bostäder på. Alltså måste de stora trafiklederna byggas i ytterområdena. I 36 av 46 kommuner nära Stock holm har vi en utdebitering som ligger över — ibland betydligt över — riksgenomsnittet, som är 21 kronor. Jag har uppehållit mig litet vid frågan om Stockholms vägar helt enkelt därför, ärade ledamöter, att jag många gånger med förundran och ledsnad kunnat konstatera en viss obenägenhet här i kammaren att förstå att även en expanderande kommun, en storstad, har enorma problem och svårigheter att bemästra. Jag måste uttala ett erkännande för den ståndpunkt som såväl centerpartiets representanter som de övriga ledamöterna i utskottet intagit till denna motion, som där för övrigt inte framkallade något som helst yttrande. Stockholm är också vår huvudstad. Alla reser inte hit så ofta som riksdagsmän, men de för vilka resan till huvudstaden är ett enstaka skolreseäventyr torde vara ganska lätt räknade. Stockholm är en av världens vackraste städer och det gör att vi får hit en del folk utifrån, vilket vi ur valutasynpunkt är ganska glada för. Sammanfattningsvis menar jag att trafikförhållandena här i Stockholm verkligen inte kan ses som storstockholmarnas egen huvudvärk. Det är problem som vi får hjälpas åt att klara upp tillsammans. Jag övergår till att med några ord beröra driftsanslagen. Departementschefen räknar upp dem med totalt 45,7 miljoner kronor. I detta sammanhang finns en reservation från centerpartiet och folkpartiet, vari begärs ytterligare 12,4 miljoner kronor, avsedda för förstärkt underhåll. Departementschefen har uttalat att man härvidlag särskilt skall beakta just förbättringsarbeten och ombyggnadsarbeten på det sekundära vägnätet. Jag vill inte alls bestrida att det finns många bekymmer och stort behov av vägpengar, men det finns — som sagt — en gräns för vad budgeten tål. Herr talman! Med hänvisning till den bedömning som jag har anfört för att yrka avslag på begäran av en ökning av vägbyggnadsanslaget yrkar jag också avslag på den reservation, som berör driftsanslagen. Under samma punkt 2 finns i utskottsutlåtandet ytterligare ett par reservationer. I reservation 4 begärs att riksdagen skall göra ett uttalande av den innebörden att nästa års budgetutrymme skall intecknas för vägändamål för att undanröja de senare årens ackumulerade eftersläpning i fråga om vägbygge och vägdrift. Riksdagen har att göra sina anslagsavvägningar för ett år i taget. Riksdagen har tidigare i olika sammanhang funnit det olämpligt att föregripa en fri budgetbehandling och det tycker vi inom utskottsmajoriteten är en mycket klok ståndpunkt. Vi yrkar följaktligen avslag på denna reservation. Herr talman! I reservation 5 vill centerpartiet och folkpartiet att riksdagen skall understryka att den kommande prövningen av Vägplan 1970 skall beakta regionala synpunkter och den trafikmålsättning som angavs i 1963 års trafikbeslut. Då enligt vår mening ingen som helst grund finns för antagandet att inte båda dessa saker kommer att bli beaktade vid den kommande prövningen, så finner vi ett sådant understrykande fullkomligt obehövligt. Vi hade, herr talman, i går en ekonomisk debatt här. Huvudtemat för de borgerliga talarna var deras bekymmer för vår ekonomi; dagens ekonomi krävde återhållsamhet med offentliga utgifter. Det skulle, herr talman, te sig mer än märkligt om riksdagen dagen efter en sådan debatt vore beredd att tillstyrka en anslagshöjning på 40 miljoner kronor, som föreslås i de föreliggande reservationerna. Jag ber att med detta få yrka bifall på alla punkter till utskottets förslag.

Herr talman! Jag begärde ordet för replik under fru Wallentheims anförande, men jag fick bud om att kommunikationsministern väntade på att få tala i debatten och att han hade andra uppgifter som i sin tur väntade. Nu kanske det kan tillåtas mig att också säga några ord med anledning av vad statsrådet uttalat. Blir det så, som statsrådet här har sagt, att vi framdeles får ett jämnstarkt vägnät i hela landet, då kan vi känna oss ganska tillfredsställda. Men glöm för all del inte bort de långa vägsträckor som går under beteckningen Övriga länsvägar. Man bör nog inte när det gäller vägarna tala alltför mycket om jämlikhet, ty i en del bygder har man någorlunda hyggliga vägar, medan det i andra kommuner på många årtionden inte uträttats någonting alls för att förbättra vägarna. Kommunikationsministern ansåg för sin del att vad regeringen föreslagit är det exakt riktiga: anslagen kan inte ändras i någon del för då händer en olycka. Sådana påståenden har vi hört många gånger tidigare. Vad regeringen och statsråden föreslår är alltid det bästa och kommer alltid vid den rätta tidpunkten. Statsrådet sade också att vägarna inte är så dåliga som här påstås. Beviset på hur de verkligen är har vi i Vägplan 70. Där framgår klart att det i många fall finns mycket stora eftersläpningar i fråga om både drift och underhåll. Jag vill därför gärna upprepa en fråga som jag ställt redan i tidigare vägdebatter men inte fått något svar på: Är vi verkligen så fattiga i det här landet att vi inte har råd att på ett riktigt sätt underhålla de vägar som byggts i svunna tider? Fru Wallentheim påstod att jag överdrev när jag framhöll att Sverige är det främsta billandet i Europa och att vi har dåliga vägar. Jag vidhåller den uppfattningen. Jag tror inte att statistiken ändrat sig i det avseendet. Vi är nog fortfarande det främsta billandet i Europa när det gäller antalet bilar i förhållande till antalet invånare. Vi hade inte väntat något annat än att fru Wallentheim energiskt skulle försvara regeringens vägpolitik, men jag skall inte ge mig in i någon debatt rörande bostadsförhållandena och kommunikationerna i Stockholm och andra storstäder. Låt mig bara säga ett par ord gentemot fru Wallentheims uttalande att det inte råder några principiella meningsskiljaktigheter mellan vägverket, regeringen och riksdagen. Fru Wallentheim menade att vägverkets representanter är så trevliga när de kommer till våra sammanträden och att de godtar vad man beslutar i statsutskottet. Hur skulle de annars bära sig åt? Vägverket kan naturligtvis inte göra annat än finna sig i de beslut som riksdag och regering fattar.

Den stagnerade medelstilldelningen under åren 1966— 1969 har skärpt situationen genom att ackumulera efterfrågan.

Herr talman! Jag beklagar att varken kommunikationsministern = eller — fru Wallentheim har svarat på frågan om vart de två miljarderna i automobilskattefonden skall ta vägen. Statsrådet Norling säger att det skall föras en stram ekonomisk politik, och det är riktigt. Men av finansplanen framgår att den strama ekonomiska politiken, som innebär återhållsamhet med statens investeringar, skulle föras för att ge näringslivet större resurser. Väginvesteringarna är emellertid något mycket angeläget för näringslivet. Kommunikationsministern kan gå till näringslivets företrädare och fråga dem om de anser att han skall vara sparsam med väginvesteringar. Jag är övertygad om att näringslivets företrädare då kommer att uppmana kommunikationsministern att inte vara sparsam med väginvesteringar, därför att väginvesteringarna är en del av produktionsledet för den svenska industrin och för hela det svenska näringslivet. Därför är det alldeles felaktigt att argumentera på det sättet att den strama ekonomiska politiken skulle gälla väginvesteringarna. Det var inte detta område som avsågs. Vägkostnaderna kommer i år inte ens upp i de minimibelopp som förutsatts i vägplanerna. Kommunikationsministern polemiserade mot att man skulle uppräkna anslagsmedlen för förstärkt vägunderhåll med 12,4 miljoner kronor, vilket föreslås i reservationen 1. Vägunderhåll utgör det enklaste medlet att åstadkomma goda vägförhållanden, och vägdistrikten kan här själva göra många mindre förbättringar. Ändå vänder sig kommunikationsministern mot förslaget i reservation 1. Kommunikationsministern sade också att vid 1963 års beslut ingenting bestämts om fördelningen av tillgängliga medel. Det gjorde man visst. När riksdagen år 1963 fastställde riktlinjerna för trafikpolitiken fastslogs att alla delar av landet skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning. Kommunikationsministern nämnde tre problem i fråga om vägarna, men han borde väl ha nämnt ett fjärde. Det finns glesbygdsproblem också som han borde ha beaktat. Jag konstaterar med tillfredsställelse den välförtjänta tillrättavisning som både kommunikationsministern och fru Wallentheim gav de sex socialdemokratiska reservanter som har försökt bedriva en besynnerlig politik och föreslagit att man skulle ta 50 miljoner kronor från storstadsregionerna att användas på annat sätt. Kommunikationsministerns anförande har endast stärkt mig i min uppfattning, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till de reservationer som jag redan tidigare yrkat bifall till.

Herr talman! Jag skall också tillåta mig att säga ett par korta ord till fru Wallentheim, som inte tycker att den prutning på 10 procent av väganslagen enligt vägverkets beräkningar som departementschefen har gjort på något sätt är alarmerande. Fru Wallentheim kom vidare in på frågan om fördelningsplanerna för åren 1970—1974 och tryckte starkt på att det endast var tre länsstyrelser som hade mindre avvikande meningar i förhållande till vägverket och departementet. Det är riktigt, fru Wallentheim, som vi fått det återgivet vid föredragningar inför avdelningen i utskottet. Men jag vill då framhålla att dessa avvikande meningar endast hänför sig till det förhållandet att länsvägdirektörerna haft att försöka få till stånd ett bättre vägbygge inom de anvisade ekonomiska ramarna och att fördela dessa medel på väg A, väg B och väg C. Men nog har flertalet länsstyrelser ganska mycket gnytt över dessa ekonomiska ramars minskade storlek. Det var för mig tråkigt att kommunikationsministern var tvungen att lämna kammaren. Jag skulle annars gärna vilja diskutera vidare, när kommunikationsministern talar om att vägarnas fysiska genomsnittsstandard ökar år för år. Han har rätt. Hade han lyssnat till vad jag sade i mitt första inlägg, hade han hört att jag konstaterat att det för riksvägarna i Sverige blivit en årlig förbättring med en halv procent. Jag frågade då, hur många generationer vi skulle behöva vänta för att få till stånd en tillräcklig och fullgod standard på riksvägarna i riket i dess helhet, när vi vet att förhållandet är sådant som jag här antytt. Statsrådets målsättning att skapa ett jämnstarkt vägnät för hela landet finns ingenting att erinra emot, och jag kan dela den uppfattningen. Däremot vill jag nog trycka litet hårdare på vad som här från flera håll sagts i dag rörande själva principen för den nya fördelningen av väganslagen. Varför kan jag göra det? Jag utgår självfallet från det område där jag närmast hör hemma och som jag bäst känner till. Vägplaneutredningen har i samband med bedömandet av den framtida befolkningsutvecklingen och trafikintensiteten använt alternativ 2. Det var länsstyrelsernas uträknade trend och tendens i detta sammanhang. Men vi menar att länsstyrelserna i stället bör använda den regionala målsättning som vi har framräknat i våra olika länsplaner, typ BD 80 och liknande.

Herr talman! Det är sant att vi har en svart, ohygglig och uppfordrande trafikstatistik — 12 000 människor omkomna under 1960-talet och 16 800 trafikskadade år 1968. Det är förfärliga siffror. Det mänskliga lidandet är omätbart. Då det inte är påtagligt för dem som står vid sidan om, är det snart glömt — till nästa sensationsresultat. Förlusten i pengar förstår man bättre. Det är fråga om miljardbelopp att föra på olika konton, privata och samhälleliga. Alla är naturligtvis ense om att man skall försöka minska trafikolycksfallen så gott som det någonsin går — med 50 procent säger folkpartiet och centerpartiet; en propagandamässigt fin men en aning cynisk målprecisering. För att komma dithän vill man ha en parlamentarisk utredning. Att utskottsmajoriteten avvisar detta förslag är inte — det är jag angelägen om att understryka — uttryck för någon likgiltighet inför trafiksäkerhetsfrågornas många allvarliga aspekter och deras betydelse för individer och samhälle. Vår motivering är helt enkelt följande. Vi har ett trafiksäkerhetsverk, som är två år gammalt och som arbetar hårt för att finna sina riktiga arbetsformer. Representanter för trafiksäkerhetsverket var på avdelningen förra året och lämnade en del papper som belyste verkets arbete, resultat och ambitioner. Utskottet redogjorde för detta förra året. Vi har vidare ett trafiksäkerhetsråd, som avdelningen har fått lyssna till i år. Dess ambitioner är inte mindre och dess arbete inte heller mindre förtjänstfullt. Vi har slutligen det trafiksäkerhetsarbete som uträttas inom NTF. Det är, som den föregående ärade talaren sade, verkligen en splittring på detta område, en osäker avgränsning mellan arbetsuppgifterna inbördes, som inte är rationell. Situationen är i och för sig inte märkvärdig alls, ty självfallet har man i avvaktan på transport forskningsutredningens arbete inte kunnat ligga stilla, utan man har upptagit aktiviteter på olika håll för att försöka bidra till en förbättrad situation när det gäller trafikolycksfallen. Men nu, den 30 januari i år, har departementschefen tillsatt en arbetsgrupp som på grundval av de inlämnade remissyttrandena över transportforskningsutredningens förslag skall göra en komplettering och överarbetning. Direktiven har som utgångspunkter att man skall sammanföra planering, samordningsuppgifter liksom bidragsgivning till ett för olika slags forskning i trafiksammanhang ansvarigt organ direkt under departementet. Man skall föra över det industriella utvecklingsarbetet till styrelsen för teknisk utveckling. Slutligen vill man inrätta ett forskningsinstitut för framtagande av själva transportforskningsresultaten. Till detta institut skall man enligt vad som upplysts i en presskommuniké föra över den forskningsverksamhet som bedrivs av statens väginstitut och den forskning som trafiksäkerhetsrådet bedriver i egen regi. Organisation, ritningar, kostnadsramar etc. skall föreligga i så god tid att proposition kan avlämnas vid nästa års riksdag. Av detta framgår med all tydlighet att man är i full färd med att försöka få fram en rationellare lösning för att säkrare och snabbare skapa ett underlag för den framtida trafiksäkerhetspolitiken. Att i detta läge begära en parlamentarisk utredning, som skulle syssla med exakt samma problematik som denna arbetsgrupp, finner utskottsmajoriteten meningslöst. Min motivering för detta avslagsyrkande gäller också frågan om inrättande av en utredningsbyrå vid trafiksäkerhetsverket. Förslag härom har tidigare varit på riksdagens bord och avvisats. Inom =: trafiksäkerhetsverket finns en körkortsbyrå. Den är uppdelad på två avdelningar, en som handlägger körkortsfrågor och en som gör utredningar. Trafiksäkerhetsverket vill utvidga den senare avdelningen till en självständig enhet och ge den ökade resurser. Departementschefen avvisar detta. Jag tycker för min del att hans ståndpunkt är fullt logisk. Det kan ju inte gärna vara riktigt välbetänkt att nu företa organisatoriska förändringar inom trafiksäkerhetsverket som är motiverade av arbetsuppgifter som direkt har samband med den till nästa år aviserade propositionen och måste bedömas i sammanhang därmed. Vi avstyrker alltså detta. Den prutning på begärda anslag som skett utöver den som vid budgetbehandlingen har drabbat alla framställningar från verken skall naturligtvis ses i sammanhang med detta utredningsarbete och inte som ett uttryck för ett misstroende mot trafiksäkerhetsverket. Sådana argumenteringar tycker jag för resten är olyckliga i alla sammanhang. De skapar bara extra tuvor och onödiga svårigheter. Med hopp om att de ansträngningar som nu görs att förbättra förhållandena på detta område skall leda till resultat yrkar jag alltså avslag även på detta förslag. Slutligen, herr talman, finns det en reservation där man begär ett påslag med 646 000 kronor till trafiksäkerhetsverket. Det kan utskottet helt logiskt inte gå med på, eftersom verkets arbete berörs av den pågående omorganisationen på hela transportforskningsoch trafiksäkerhetsområdet.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

Herr talman!

För inlandet har möjligheterna till import och export över de året runt isfria hamnarna i Norge mycket stor betydelse. Ett effektivare utnyttjande av dessa möjligheter skulle stärka förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning i inlandet. Motionerna avstyrks av statsutskottet med hänvisning till att vissa i motionerna berörda förhållanden tagits upp i de förslag som efter ett gemensamt nordiskt = utredningsarbete rörande transportpolitiken lagts fram i betänkandet Nordtrans och för närvarande prövas inom ramen för Nordiska rådets arbete. Dessa frågor har handlagts under lång tid inom Nordiska rådet. Från berörda områden får den förhoppningen uttalas att frågorna inte bara prövas utan att det också måtte bli något positivt resultat inom rimlig tid i dessa viktiga transitofrågor. En lösning av desamma skulle vara ett värdefullt stöd för dessa regioners utveckling. I motionen 1: 53 berörs den framtida hamnorganisationen. Framställningen i motionen avstyrks ytterst kortfattat av utskottet. Det sägs att av samma skäl som i de tidigare motionerna avstyrks densamma. Anledningen skulle enligt utskottet vara att hamnutredningens betänkande är under beredning i Kungl. Maj:ts kansli. Det är det förhållandet som påpekas i motionen. Föreliggande behov har inte kommit med i utredningen. Utredningen har inte med ett ord berört möjligheterna till ett utnyttjande av de norska hamnarna från Norrlands inland. På en bilaga har utredningen ritat en pil från Jämtlands län emot norsk hamn. Om det är detta utskottet avser i sin skrivning, förefaller det minst sagt vara en underlig motivering att avstyrka motionen på grund av en utredning, vilken icke tagit upp Herr talman! Med hänsyn till den avgörande och viktiga betydelse dessa frågor har för de berörda delarna av vårt land tar jag mig friheten att under punkten 7 yrka bifall till motionerna 1:85 och II: 100 samt motion I: 53.

Herr talman! Vi har i ett par års tid bråkat också i denna fråga. Vad vi från de tre borgerliga partierna har tyckt vara märkvärdigt är att man, när man nu en gång har infört en statsbidragsprincip till icke lönsamma busslinjer, inte tar hänsyn till de belastningar man lägger på olika trafikföretag genom riksdagsbeslut.

Riksdagen har på så sätt givit dessa företag totala pålagor med i runt tal 8,5 miljoner kronor. Att i ett sådant läge bibehålla regeln om statsbidrag med kronor 2:50 per vagnmil har vi inte ansett vara acceptabelt utan har yrkat på att bidraget skall höjas till 3 kronor per vagnmil och föreslagit en höjning av anslaget i konsekvens härmed. Vi vet att en utredningsman är tillkallad, men man tycker att en så pass enkel fråga borde kunna lösas något snabbare. För varje år som går kommer dessa företag i ett sämre ekonomiskt läge.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

Herr talman! Bästa herr Strandberg, bråket får stå för er räkning. Jag tycker det är ganska gemytligt även om vi har olika uppfattningar. Den här frågan har vi diskuterat många gånger. Vi vet att det finns en mängd busslinjer som inte är lönsamma. Inte för ett ögonblick skulle jag vilja underskatta de svårigheter som finns i glesbygderna och som återspeglas i de här motionerna. Som på många andra områden finns det beträffande detta tyvärr endast att säga att pengarna inte räcker till för alla önskemål. Principerna för bidragsgivningen till de olönsamma busslinjerna fastlades år 1961 och ändrades år 1964. De är, som herr Strandberg sade, nu föremål för översyn. Jag kan inte bedöma omfattningen av utredningsmaterialet. Man får väl hoppas att utredningen snart skall vara färdig, i varje fall är det aviserat att den skall framläggas i år. För det löpande budgetåret har i propositionen tagits upp 9935 000 kronor, och dessa medel är beräknade efter kronor 2:50 per vagnmil. Bidragsbeloppet höjdes 1968 och får sin genomslagskraft den 1 januari nästa år. Med bibehållande av transportnämndens beräkningar i övrigt har departementschefen räknat upp anslaget med 1265 000 kronor. Reservanterna föreslår, som vi nyss hörde, en höjning av bidragsbeloppet till 3 kronor per vagnmil och yrkar därför att medelsanvisningen höjs till 13,5 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten anser för sin del att tiden varit alltför kort efter det att den senaste höjningen genomfördes för att man nu skall vara beredd att företa en ny höjning, i all synnerhet som vi befinner oss i ett pressat ekonomiskt läge. Jag ber således, herr talman, helt kort att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att man, om man studerar årets anslagsframställningar, finner att transportnämnden anför att antalet ansökningar om bidrag har ökat och att underskottet i den bidragsgrundande trafiken nu rör sig om cirka 50 miljoner kronor. Jag tycker då inte att vi bör tala om ansträngt ekonomiskt läge, eftersom det är ur rikssynpunkt totalekonomiskt egalt, om staten skall lämna bidrag för ändamålet eller om primärkommunerna skall tvingas att via skatten betala kostnaderna för att över huvud taget upprätthålla den service det här gäller.

Herr talman! Vid det här laget har vi avverkat närmare ett 40-tal avstyrkta motioner i statsutskottets utlåtande nr 6. Jag vill ändå peka på motionsparet 1: 486 och II: 838, vari vi motionärer har begärt att ”riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om översyn syftande till en statlig passageraravgift för resenärer flygsträckan Umeå —Vasa motsvarande den som gäller Danmarksresenärer Malmö—Köpenhamn”. Utskottet har avstyrkt motionerna under hänvisning till innebörden av de principer som har godtagits i 1967 års riksdagsbeslut rörande riktlinjerna för luftfartsverkets verksamhet och organisation. I mitt tycke är det en svag motivering, ty dessa principer är av motionärerna väl kända, och det var ju för att om möjligt få en ändring till det bättre också för den norra regionen som vi väckte motionerna. Riksdagen är ju suverän att besluta. Kammarens ledamöter känner väl till det faktum från hela transportväsendets historia att alla restriktioner och fördyringar verkar hämmande och knappast stimulerande när det gäller att öka trafikunderlaget. Från <marknadsföringssynpunkt är det nödvändigt att för turister och besökare över huvud taget där uppe i norr kunna presentera billiga och bekväma kommunikationsmöjligheter. Detta gäller naturligtvis inte minst de nordiska ländernas invånare. Borttagandet av passtvånget t.ex. var ett försök att förenkla kontaktmöjligheterna. Flygtransporterna intar en central plats och utgör en viktig länk i de olika resvägarna mot fjällområdena. Men den statliga passageraravgift på 20 kronor som ingår i alla priser på flygbiljetter till utrikes ort, också på korta flygsträckor med undantag av sträckan Malmö—Köpenhamn, skapar från turistsynpunkt en tröskeleffekt som bromsar en utökning av antalet flygtransporter och flygpassagerare över Kvarken mellan Sverige och Finland på flygsträckan Umeå—Vasa. Den svenska flygplatsavgiften där utgör ungefär en tredjedel av gruppresepriset. Vi anser att en övergång till Malmö—Köpenhamn-systemet skulle verka stimulerande på flygtrafiken över Kvarken. Det gäller t.ex. även de finska studenter som har sökt sig till Umeå universitet, och det gäller det noterade ökade finska intresset för vintersport i övre Norrland. Det har alltså betydelse även för turistnäringen i landets norra delar. Flyglinjen i fråga innebär en god för att inte säga ovärderlig service vintertid när båttrafiken är inställd. Om flyglinjen läggs ned måste resvägen denna tid gå över Haparanda eller Stockholm. Herr talman! Jag ber att vid punkten 12 få yrka bifall till motionerna I: 486 och II: 838.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

Herr talman! Det är sannerligen ingen ny fråga som nu kommer upp till överläggning, utan det är en som har varit uppe många gånger, och argumenten är väl kända. Det är egentligen ganska märkligt att vi än i dag skall tvingas diskutera ett system som infördes för ungefär 50 år sedan och som är baserat på helt andra förutsättningar än vad som nu gäller. Dyrortsgrupperingen saknar sedan länge grund i verkligheten. Systemet har visat sig orättvist, och det är inte baserat på riktiga värderingar av skillnaderna i dyrhet mellan olika orter. Det har visat sig att flera orter som varit placerade i lägsta dyrortsgruppen har haft högre dyrhet än orter i den högsta gruppen. En statstjänsteman med 3-ortslön kan mycket väl ha kostnader som motsvarar kostnaderna i 5-ort eller som är högre. Dessutom har man i det här systemet inte kunnat ta hänsyn till omätbara kostnader, t.ex. avstånd och bristande service. Sådant missgynnar i högsta grad de lägre avlönade, eftersom det endast är löneplanerna A och U som omfattas av dyrortssystemet. De högre befattningshavarna i B och C är inte inräknade. Som jag sade, saknar denna konstruktion underlag i verkligheten, men man har den kvar och beräknar lönerna efter den år efter år. Det har riktats en våldsam kritik mot systemet från dem som varit berörda, och även den allmänna opinionen har reagerat mot att vi fortfarande har det kvar. Att i en tid, när man talar om jämlikhet och när man försöker avbalansera storstadsområdena till förmån för landsorten, ha kvar ett system som verkar i rakt motsatt riktning tycker jag är i högsta grad egendomligt. Centerpartiet har konsekvent försökt att få bort detta system.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

Herr talman! Jag tycker i likhet med herr Olsson att det är anmärkningsvärt att vi skall behöva diskutera den här frågan i riksdagen, eftersom riksdagen själv har beslutat att föra över förhandlingsfrågorna till en särskild riksdagens lönedelegation. I praktiken har alltså inte riksdagen med dessa frågor att göra. Dessutom kan erinras om att det sker avsevärda framsteg på förhandlingsområdet i den här frågan. Såsom framgår av utskottets utlåtande är avsikten att år 1971 helt utjämna skillnaden i lön mellan ortsgrupperna 3 och 4. Det finns alltså ingen anledning att här uppta tiden med en debatt i denna fråga. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det motionspar som nu behandlas berör löneförmåner för statstjänsteman i de fall där vederbörande är riksdagsman och som sådan har tjänstledighet från sin tjänst. Det är ett motionspar som har återkommit från föregående år. Vi motionärer fick den uppfattningen att vi då vann något av en psykologisk seger, även om motionerna blev avslagna. Frågan föll med andra ord framåt. Därför har vi kommit igen. Förhållandet är för närvarande sådant att statstjänsteman, enligt ett allmänt avlöningsavtal mellan å ena sidan statens avtalsverk och å andra sidan statstjänarkartellen, för tid då han är tjänstledig på grund av uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor skall vidkännas s.k. dubbelt B-avdrag.

Beträffande tjänstemän för vilka AST är tillämpligt finns heller ingen in skränkning i rätten till semester för tid då tjänstledighet åtnjutes med dubbelt B-avdrag. Semestern räknas således som vanligt efter lönegrad och ålder. Utskottet har fattat sig mycket kort vid behandlingen av detta motionspar. Man har så att säga gått förbi själva sakfrågan. Tydligen har frågan i någon mån bränts. Jag citerar ur utskottsutlåtandet: ”I sitt vid höstsessionen förra året behandlade utlåtande nr 141 påpekade utskottet att frågan om förevarande löneavdrag är en förhandlingsfråga. Det ankommer alltså på förhandlingsparterna att träffa överenskommelser i frågan. Utskottet erinrade dessutom om att det ankommer på riksdagens lönedelegation att på riksdagens vägnar ge uttryck åt principiella ställningstaganden i samband med löneförhandlingar. Riksdagen delade denna uppfattning och avslog det då ifrågavarande motionsyrkandet.” Utskottsmajoriteten hemställer också nu om avslag. Det må vara en fullt acceptabel regel att man inte lägger sig i ett mellanhavande mellan två parter. Jag skall inte anföra något emot detta. Jag tror dock att det är en viss artskillnad — inte så liten — mellan denna fråga och frågan om regelrätta förhandlingar mellan två parter. Om jag skulle spetsa till det hela litet kunde jag säga att det här inte är fråga om förhandlingar om lön för arbete utan överläggningar om ersättning för arbete som vederbörande inte utför. Det måste vara en väsentlig skillnad. På denna punkt måste självfallet riksdagen, som har både det ekonomiska ansvaret och ansvaret för löneutvecklingen här i landet, ha anledning att yttra sig. Utskottet anför i det sammanhanget att lönedelegationen skall ge detta till känna. Jag vill ifrågasätta hur denna lönedelegation, som är en mycket liten och komprimerad del av riksdagen, skall kunna ge till känna någonting om inte riksdagen vill uttala sig i själva sakfrågan. Jag efterlyser därför i debatten en upplysning om utskottsmajoritetens ställning i själva sakfrågan, d.v.s. om man menar att det är berättigat, riktigt och rättvist att ha detta system kvar. Till detta utskottsutlåtande har fogats en reservation från centerpartiets representanter, vilken är en uppföljning av motionerna. I reservationen hemställes att riksdagen skall ge sin mening till känna. Herr talman! Låt mig tillägga, även om tiden är långt framskriden, att jag ändå tycker att detta är underligt. Flertalet riksdagsledamöter, oavsett parti, är ute och talar om jämlikhetsfrågor. Jag skulle nästan vilja fråga: Hur kan man med denna belastning åka ut och tala om jämlikhet som riksdagsman, ändå relativt väl avlönad, sannolikt bättre avlönad än flertalet människor som man talar till? Jag tycker det vore på tiden att vi i jämlikhetens intresse skalade av denna extrafavör, som jag vill påstå icke är försvarbar. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag är en aning förvånad över att herr Axel Kristiansson, som ju är en stor man inom RLF, inte uppfattar det centrala i problemet, nämligen att detta är en förhandlingsfråga. Den skall, enligt den ordning som föreligger, icke behandlas av riksdagen. Vi har, som utskottet anfört, överlåtit åt riksdagens lönedelegation att yttra sig i principiella frågor, och det bör ankomma på centerpartiets representanter i lönedelegationen att framföra frågan där och inte i kammaren. Det väsentliga och avgörande är ju om riksdagen, d.v.s. statsmakten som sådan, skall göra direkta ingripanden i en regelrätt avtalsuppgörelse.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

Herr talman! Det är klart att man kan föra debatten — eller kanske rättare sagt undvika att föra debatten — på det sätt som både herr Petersson och herr Strandberg har försökt. Herr Bertil Petersson frågar mig hur jag kan undvika det centrala i sammanhanget, och herr Strandberg frågar mig hur jag kan ”hoppa på” bara en viss grupp. Det centrala i sammanhanget, själva sakfrågan, är, som vi har sett det, om det är riktigt för oss riksdagsmän att ha kvar denna förmån, och den frågan går ni förbi. Till herr Strandberg vill jag säga: Finns det någon annan grupp som har dessa förmåner kvar, så skall jag gärna inbegripa också dem. Men jag tror det är riktigt att börja med statstjänstemännen, som i varje fall är den stora och kända gruppen med dessa favörer.

Herr talman! Det ärende som kammaren nu har att behandla rör sakligt sett en bagatell i jämförelse med vad riksdagen normalt brukar syssla med. Det hindrar inte att jag ändå vill säga några ord i frågan. Det beror på sättet på vilket den handlagts. Jag vill reagera mot att riksdagen av en statlig myndighet behandlas så slarvigt och så nonchalant som här förefaller ha skett — för att nu inte ta till starkare ord, vilket kanske kunde ha varit motiverat. Vad saken gäller är att en riksdagsman på en utskottsresa ansåg sig kunna konstatera att det hus som svenska staten rätt nyligen uppfört — jag tror det var 1959 — för vår ambassad i Tokyo är illa underhållet och enligt hans mening inte utgör en värdig presentation av Sverige i utlandet. Han bedömer att detta förhållande beror på ett mindre lämpligt val av material eller kombination av material. Fasaden är smutsig och fläckad av rost som runnit från plåtdetaljer och järnräcken. Han uttrycker detta i sin motion ordagrant sålunda: ”Luftföroreningarna i Tokyo, som är av helt annan storleksordning än vad vi är vana vid här i Sverige, har förorsakat stora både korrossionsskador och missfärgningar av ambassadens ytterväggar därstädes. Ett synnerligen olämpligt material har använts som icke kunnat motstå de speciella luftföroreningarna.” Efter hemkomsten väckte han alltså denna motion där förhållandet påtalas och rättelse begärs. Motionen har behandlats av statsutskottet, som helt na turligt först och främst remitterade den till byggnadsstyrelsen för yttrande. Byggnadsstyrelsen uppdrog åt den arkitekt som ritat byggnaden att utreda frågan och därmed också att utreda om kritiken mot hans eget materialval kunde vara berättigad. Arkitekten skrev ett brev till en japansk kollega som också tycks ha medverkat vid byggnadens tillkomst. I brevet talar han i som jag tycker ironisk ton om att en motionär påstår att betongväggarna har rostat och gör reflexionen att riksdagsledamöter aldrig borde tillåtas att resa. Han tillfogar en förmodan — som såvitt jag kan se inte har något som helst stöd i motionen — att motionären inte gillar obehandlad betong. Den japanske arkitekten använder inte någon sådan glättig jargong utan svarar sakligt och nyanserat. Han säger att byggnaden inte alls har rostat. Han fortsätter med att säga att om man inte gillar obehandlad betong så tror han inte att en vanlig tvättning skulle hjälpa mycket. Det enda möjliga skulle vara att göra en ytbehandling, och i så fall tillråder han användningen av ett visst namngivet tyskt preparat. Därefter avger byggnadsstyrelsen sitt yttrande till statsutskottet. Det innehåller en uppgift om att representant för byggnadsstyrelsen besiktigade byggnaden hösten 1967, varvid inga skador på ytterväggarna kunde konstateras. Vidare anges att den tillfrågade japanske arkitekten framhållit ”att ambassadbyggnaden alls inte är behäftad med korrossionsskador samt att, för det fall man inte uppskattar den exponerade betongytan, en enkel rengöring av väggarna inte skulle hjälpa mycket”. Med stöd av detta stympade citat förklarar byggnadsstyrelsen att någon åtgärd inte är påkallad. Saken blir inte bättre av att man trots att den japanske arkitektens yttrande satts inom citationstecken inte givit en korrekt avskrift av det. Man har givit en mera kategorisk formulering än vad originalet har. Utskottets majoritet har följt byggnadsstyrelsen. Herr talman! Jag kan själv inte ha någon mening om den ifrågavarande byggnadens tillstånd eller om det intryck den kan ge, men jag kan ha och har också den meningen att byggnadsstyrelsens handläggning av denna fråga och dess smusslande med uppgifter, som borde ha lämnats, berövar styrelsen rätten att i detta sammanhang utan vidare bli trodd. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.